Fru talman! Tack, statsrådet Hallengren, för svaret på interpellationen! Sedan jag lämnade in den har en hel del lättnader i restriktionerna gjorts. Inte minst gör man numera skillnad mellan inomhus och utomhussporter. Det är bra. I går presenterades som sagt också de fem stegen för återöppnandet av samhället, som jag tror att många av oss har sett fram emot. Pandemin har kastat omkull alla våra rutiner och det som vi kallar vår vardag. Alla har vi fått ställa om. Idrotten har drabbats enormt hårt av de restriktioner som vi ska följa. Det är nog ingen som ifrågasätter att restriktioner behövs under en pandemi. Men när de slår så fel som de gör i dag har jag full förståelse för de röster som ifrågasätter regeringens intentioner. Vi kan till exempel stå och trängas i kön till ett kafé, en butik eller ett shoppingcentrum, men idrotten har fått restriktioner om max åtta personer, trots att idrottsföreningar är vana arrangörer av säkra evenemang. Samtidigt kan flera hundra personer trängas i tunnelbanor och på bussar på väg till jobbet en helt vanlig vardag. Det är ologiska restriktioner som slår hårdast mot främst idrotten, och det skapar enorm frustration. Fru talman! Regeringen talade som sagt i går om de lättade restriktionerna. Det är glädjande besked. Men det är fortfarande ett tydligt exempel på regeringens dysfunktionella och irrationella politik gällande restriktionerna. Man fortsätter att stirra sig blind på maxantalet, oavsett storlek på arenan. Samtidigt använder sig flera europeiska länder av procentsats vad gäller publikintag. Varför ska det få gå fler personer inne i Mall of Scandinavia än det får finnas på Friends Arena, som ligger jämte varandra, på samma gata? Varför får det vara fler personer i en butik inomhus än det får vara i publiken på en arena där taket är öppet? På Friends Arena utgör 480 personer mindre än 1 procent av den totala kapaciteten. Det är uppenbart att de stora publikidrotterna fortfarande lever med ett i princip faktiskt besöksförbud. Ett annat märkligt exempel på restriktionerna är att det på en restaurang kan sitta 150 personer, men några meter bort får det sitta 8 personer i publiken. Restaurangen ligger i den arena där fotbollsmatchen spelas. Skillnaden är att publiken inte får mat serverad vid sitt bord. Oavsett hur man tar sig till arenan är det uppenbart att 158 personer har tagit sig till arenan för att kolla på samma match. När regeringens hantering av restriktionerna inte är anpassad efter verkliga förhållanden kommer man inte att få befolkningens förtroende. Det har visat sig under pandemin, och det förstärks av regeringens icke fungerande politik i stort. Det är tydligt att regeringen har haft ett storstadsfokus när man arbetat fram restriktionerna. Många av våra arenor utanför våra stora städer ligger på platser dit man tar sig med bil eftersom det inte finns tunnelbana eller buss. Varför öppnar regeringen inte upp för ett procentuellt publikinsläpp till arenor i stället för att stirra sig blind på ett maxantal oberoende av arenans storlek?

Fru talman! Återigen tack för svaret, statsrådet! Skillnaden mellan Sveriges strategi och övriga Europas gällande publiken är att i Sverige har regeringen kört på samma linje genom hela pandemin och stirrat sig blind på ett maxantal medan man i Europa har försökt tänka bredare och se hur man kan arrangera smittsäkra evenemang med publik på fler än åtta personer. Man har använt sig av procentuellt publikintag, som jag nämnde i mitt förra inlägg. Man har använt sig av olika sektioner. Man öppnar upp fler eller mindre sektioner beroende på ytan, och varje sektion har ett visst antal personer. Fru talman! I helgen kunde vi se flera tusen i publiken i den inomhusarena i Rotterdam där Eurovision Song Contest arrangerades. Det här var ett steg i ett forskningsprojekt, och vi har tidigare sett liknande forskningsprojekt i Europa. Även om en sångtävling inte per definition är idrott är det ett stort evenemang som påminner om hur det är att arrangera en idrottsmatch. Jag är mycket väl medveten om att kulturen, civilsamhället och våra kyrkor har fått lida lika mycket som idrotten, men jag har valt att fokusera på idrotten i denna interpellationsdebatt. Eftersom idrotten har tagit den hårda smällen under hela pandemin vore det klädsamt av regeringen att ge den lite plåster på såren. I stället känns det som att regeringen fortsätter att ignorera idrottens önskemål och framarbetade dokument om att arrangera smittsäkra evenemang. Tydligen är "frihet under ansvar" en devis som halva samhället får leva efter, och där är idrotten inte inkluderad. Det är dags att låta idrotten visa att man kan arrangera smittsäkra evenemang likt alla butiker gör dagligen, alla bussföretag gör dagligen och alla restauranger gör dagligen. Nu när vi öppnar upp och återigen lämnar idrotten i skymundan riskerar det att skapa större frustration än den som redan finns. Det är oerhört viktigt att återgången till det normala hanteras rätt och framför allt rättvist. I den planerade återstarten görs det tyvärr inte för den här branschen, och det är beklagligt. Ser statsrådet några risker med att utelämna idrotten och inte låta den öppna upp på sina egna premisser? De är framtagna av idrotten själv under det här året och säkerställer smittsäkra arrangemang.

Fru talman! För mig har det varit ganska tydligt att regeringen inte velat ge idrotten en chans att faktiskt arrangera smittsäkra evenemang, som man säger sig kunna göra och har arbetat med under ett helt år, när man från en dag till en annan inte kunde ta emot publik och ha de stora arrangemangen. Hela kultursektorn har drabbats på samma sätt på grund av pandemin. Vi ser att vaccineringen löper på bra i samhället - det är bra. Ju fler som vaccinerar sig och ju snabbare det går, desto snabbare kan vi återstarta inte minst idrotten, som min interpellation handlar om. Men återigen - jag tycker att regeringen har haft en tråkig syn på hela idrottsbranschen. De har verkligen arbetat stenhårt för att få en chans att arrangera stora evenemang. Om det är något de kan göra bra är det just att hålla smittsäkra evenemang. Det finns flera exempel på hur man kan undvika att få en folksamling. Det kan röra sig om olika slottider vid entréer, att vissa sektioner är avspärrade och att den som köper en biljett kan spåras i efterhand om personen är smittad. De har alltså arbetat väldigt noggrant för att kunna öppna upp och arrangera stora evenemang på ett smittsäkert sätt; det har de verkligen varit måna om. Vi får hoppas att vi så snabbt som möjligt kan återgå till det normala - det ser jag verkligen fram emot. Men jag hade hoppats att regeringen hade gjort mer för just idrotten.